Herr talman! Detta är mycket bra. Den svenska fredsrörelsen har ställt denna fråga till Bofors, men man har ännu inte fått något svar. Jag kan då meddela fredsrörelsen att det kommer ett positivt besked i sakfrågan. Detta utrikesministerns svar måste innebära att regeringen är beredd att ta kontakt med Bofors för att få ut all relevant information och se till att denna når fram till den organisation som bäst kan nyttja den. Så hinner väl utrikesministern ändå ge en liten kommentar till den internationella vapenhandeln.

Herr talman! Om det hade varit möjligt för Sverie att bli ett län i en superstat och behålla sin utrikespolitiska handlingsfrihet hade vi kanske kunnat ta en annan sorts diskussion. Jag är väl mera pessimistisk på den punkten. Det intressanta är att utrikesministern, trots alla massmedieuppgifter, försäkrar att han skall följa riksdagens beslut. Det är ju trevligt, men det värsta är att det i dessa sammanhang är närmast sensationellt att utgå från att riksdagens beslut beträffande EG skall följas. Det återstå ändå vissa problem. För det första lär regeringen ha gjort en utredning om neutralitetspolitiken som lär ha förevisats vissa partier och partiledare. Vi som är kritiska mot EG har dock inte fått se röken av denna utredning. För att vi i landet skall kunna fortsätta en meningsfull diskussion om neutralitetspolitiken och EGs konsekvenser för denna är det nödvändigt att utrikesministern ser till att samtliga riksdagspartier får samma sorts information vad gäller EGs inverkan på neutralitetspolitiken. Min första fråga är om utrikesministern kan bekräfta detta. Min andra fråga är följande: Hur skall EG få besked om att det faktiskt finns ett neutralitetsförbehåll? Min tredje fråga gäller EGs planerade försvarsunion. Vi kan ju i dag i tidningarna läsa att arbetet med detta går framåt ganska snabbt. Det senaste budet är att försvarspolitiken skall samordnas efter 1996. Om Sverige vid den tidpunkten skulle vara medlem i EG, avser Sverige då att använda vetorätten för att förhindra att EG utvecklar ett militärt samarbete av det slag som Sverige har sagt sig vara motståndare till?

Herr talman! Vad finns det egentligen för konstitutionell grundval för att regeringen förfärdigar ett utredningsmaterial om en av de väsentligaste frågor som vi nu har framför oss, nämligen om huruvida neutraliteten är förenlig med EG-medlemskap? Detta material delges dessutom endast de partier som man på förhand vet har samma uppfattning som regeringen. De partier som har en kritisk inställning till frågan får däremot inte någon möjlighet att i full utsträckning sätta sig in i vad detta egentligen handlar om, eftersom dessa partier inte har tillgång till samma material. Vad har detta med öppenhet och demokrati att göra? Jag tycker att det minsta man kan begära är att vi får samma tillgång till materialet. Nästa fråga blir om det, som Expressen har begärt, skall offentliggöras. Vi nöjer oss i detta läge med att säga att alla partier väl ändå i rimlighetens namn bör ha tillgång till samma material. Utrikesministern säger att vi skall återkomma till denna diskussion.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att den katastrofala arbetsmarknadssituationen i Hallstahammars kommun skall kunna förbättras och för att även övriga bruksorter i länet får en utveckling mot det bättre. Hallstahammar och för att skapa nya arbetstillfällen i regionen. Frågan har överlämnats till mig. Göran Magnusson har frågat mig vilka särskilda åtgärder regeringen är beredd att vidta för att kraftfullt motverka den svåra arbetsmarknadssituation som uppstått i Jag tänker besvara frågorna i ett sammanhang. Först är det viktigt att ha klart för sig omfattningen av de aktiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten som regeringen inför kompletteringspropositionen presenterade i onsdags. Förslaget innebär 6 miljarder kronor till aktiva åtgärder i form av bl.a. utökat antal platser för arbetsmarkandsutbildning, inrättande av ytterligare 5 000 högskoleplatser och höjning av rekryteringsstödet. Det är här fråga om insatser utöver de medel som riksdagen nyligen har fattat beslut om och som omfattar över 20 miljarder kronor. Självklart kommer också detta en ort som Regionalpolitiskt har beträffande Hallstahammars kommun länsstyrelsen i Västmanlands län såväl ansvar och befogenheter som resurser för att snabbt starta ett utvecklingsarbete. När det så gäller frågan om temporär inplacering i stödområde har regeringen fått propåer från många kommuner. Regeringen kommer inom kort att i ett sammanhang pröva dessa frågor. Självfallet kommer den förändring som nu är aktuell i Hallstahammar att väga tungt i det sammanhanget. Enligt länsarbetsnämnden i Västmanlands län finns åtgärdsmedel för utbildning, och arbetsförmedlingskontoret i Hallstahammar arbetar nu med en kartläggning av behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har tidigare här i kammaren beträffande Västmanlands län framhållit vikten av att regionala myndigheter, näringsliv och fackliga organisationer tillsammans analyserar näringslivets behov för framtiden samt arbetar fram åtgärdsförslag för ett diversifierat näringsliv. Det är därför, i det här sammanhanget, mycket positivt att en sådan åtgärdsgrupp bildats redan dagen efter företagsledningens besked om nedläggning av Bulten AB i Hallstahammar. Gruppen har nu i dag på eftermiddagen sitt första sammanträde för att ta fram idéer för vad som behöver göras. Det är med stort intresse jag kommer att bevaka vad gruppen kommer fram till, och jag utgår ifrån att också företaget i det här sammanhanget känner sitt ansvar.

Herr talman! Regeringen har ett stort ansvar för situationen i Hallstahammar. Detta vågar jag påstå efter att nu ha varit hallstahammarsbo i mer än 40 år. Det var regeringen som en gång såg till att vi fick en etablering i Kalix, där nu Bulten kommer att fortsätta sin verksamhet. Det var, som man sade, regionalpolitiska skäl som låg bakom. I dag vet vi alla att Bulten försvinner, och vi har sett många många industrier och även -- som jag skrev i min fråga -- många andra institutioner försvinna från vår ort. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vilka yrken, vilka branscher skall jag råda alla dem att satsa på som kommer till mig och frågar vad de bör välja för utbildning nu för tiden? Vad händer när man är färdig med utbildningen? frågar de mig, och jag har inget svar att ge. Vad skall jag råda dem? Det som omedelbart skulle förbättra situationen i Västmanland är naturligtvis att Mälarbanan påskyndas och att regeringen verkligen lovar att vi får en högbro i Södertälje. Detta skulle ge effekter i hela länet. Just i dagarna har jag fått en ytterligare fråga, och jag vill ställa den till arbetsmarknadsministern: Vill arbetsmarknadsministern lova här och nu att påverka sina regeringskolleger -- kollegerna i jordbruks eller utbildningsdepartementet, eller vilka som nu blir aktuella, så att inte också ridskolan, och därmed den högsta ridutbildningen försvinner från Strömsholm? Detta hör också till Hallstahammars kommun. Skolan ger många lärarjobb. Det är fråga om många bostäder, och många berörs indirekt genom barntillsyn, osv. Det ger alltså många arbeten. Ytterligare en åtgärd som konkret och omedelbart skulle kunna medverka till en förbättring av situationen i Hallstahammar vore att exempelvis sänka arbetsgivaravgiften. Kan arbetsmarknadsministern tänka sig att låta detta ske?

Herr talman! Jag vill först poängtera att jag till fullo förstår den oro, den ilska och den rädsla inför framtiden som finns inte bara hos människorna i Hallstahammar utan även på många andra orter, där man genom ett företagsbeslut ytterligare förvärrar en redan tidigare svår arbetsmarknadssituation. Jag har tidigare här i kammaren haft debatter framför allt med Birger Jag vill betona hur mycket man nu är villig att jobba i Hallstahammar. Vi har också från mitt departement redan haft många kontakter med personer i Hallstahammar. Det är litet magstarkt att kräva konkreta besked av mig i dag, när den tillsatta gruppen har sitt första sammanträde i dag kl. 13.30; jag vet inte om de är färdiga än. Jag betonade i slutet av mitt svar att jag känner ett stort ansvar för situationen, och jag kommer mycket noga och mycket nära att tillsammans med denna grupp, som nu på landshövdingens initiativ har kommit till i Hallstahammar, att följa utvecklingen och se i vilken mån jag och mina regeringskolleger kan vara med och ta ett ansvar för Hallstahammar. Jag vill betona något som framgick av i alla fall Göran Magnussons inlägg men som jag saknade i de två andras, nämligen att det är fråga om företagets, Bultens, ansvar. Frågan är på vilket sätt de kommer att vara beredda att vara med i gruppens arbete och ta en del av ansvaret. Jag tror inte att det svåra är att få regeringen att ta sitt ansvar, utan det svåra blir snarare att få företaget att ta sin del av ansvaret. Jag kommer alltså att följa utvecklingen nära, och jag lovar att medverka i alla de lägen där regeringen har möjlighet att medverka. Dessutom kommer det redan under våren att bli fråga om regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser i Västmanland. Vi kommer också att se över många av de infrastrukturprojekt som nu är på gång och undersöka i vilken mån de kan tidigareläggas, vilket var vad Birger Andersson frågade om. Under maj månad kommer industriministern att kunna lämna besked om stödområdesindelningen, men jag har inget närmare datum för det.
Herr talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att även företaget givetvis har ett stort ansvar. Jag ställer nu konkreta frågor som rör industriministerns arbetsområde -- jag är medveten om detta --, men anledningen är att jag riktade min fråga till industriministern. Det glädjer mig att höra att det i maj kommer ett konkret besked om en temporär inplacering av 1986 till den 1 juli 1990. Många från länet motionerade om att stödområdesplaceringen skulle vara kvar, men tyvärr gick det inte igenom i riksdagen. Jag skulle gärna vilja ha litet mer synpunkter på hur regeringen ser på en tidigareläggning av en del investeringar. Som jag sade i mitt förra anförande delar jag arbetsmarknadsministerns uppfattning att utbildningsåtgärder inom arbetsmarknadspolitiken är mycket viktiga, men jag tror inte att det räcker i en sådan här situation. Här behövs också andra åtgärder. Jag vill då fråga arbetsmarknadsministern: Kan inte arbetsmarknadsministern något mera konkret ge mig svar på mina frågor om Bergslagspendeln och
Herr talman! Även jag vill gärna ha svar på mina frågor. Kan jag resa hem till Hallstahammar i veckan och tala om att vi kanske åtminstone får behålla ridskolan? Det är inte bara Bulten som har försvunnit. Snickers, den enda stora kvinnoindustrin, har också försvunnit. Nu försöker en del kvinnor att driva verksamheten, men de har svårt att få borgen och de har svårt att få fram pengar eftersom deras män hotas av arbetslöshet på Situationen är förtvivlad på många områden. En sänkning av arbetsgivaravgiften skulle omedelbart kunna ge vissa resultat. För närvarande är jag emellertid mest intresserad av att få höra att vi åtminstone kan rädda vår ridskola. Den medför alltså många lärartjänster, men det rör sig också om en stor grupp andra människor som indirekt är beroende av arbete om ridskolan skall kunna vara kvar i Hallstahammars kommun. Vi tål inte många fler nedläggningar efter dem vi har haft.

Herr talman! Jag vill än en gång betona att jag mer än väl förstår hur pressade inte bara kommunpolitikerna utan också alla de människor som förlorat sitt arbete eller vet att de kommer att förlora sitt arbete är. Vi kommer att systematiskt gå igenom många av de stora infrastrukturprojekten för att se på tidsplanerna och om det går att tidigarelägga projekten. Jag vill betona detta för Birger Andersson. Jag vet att den grupp som vi nu alla har uttalat vårt stora stöd för också kommer att väga in vilka av dessa insatser man ser som viktiga, vilka möjligheter det finns att tidigarelägga dem och vad detta kommer att betyda för Hallstahammar. Till Birgit Henriksson vill jag säga att jag i helgen blev uppmärksammad på frågan om Strömsholm. Jag har försökt ta reda på bakgrunden och de olika alternativ som finns i den utredning som lantbruksstyrelsen har gjort. Jag förstår till fullo att detta är en mycket bekymmersam och allvarlig fråga i detta läge. Jag lovar att ytterligare sätta mig in i frågan och se om vi inte kan undvika att försämra det redan svåra läget i Hallstahammar, med all respekt för att ett stort utredningsarbete har legat bakom rapporten. Jag förstår till fullo att man vill ha konkreta besked, Göran Magnusson. Det är också därför som jag mycket intresserat och skyndsamt kommer att följa gruppens arbete för att få veta vilka konkreta besked man vill ha från regeringen förutom de saker som vi diskuterar här i kammaren i dag.

Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för att hon vill sätta sig in i frågan om Strömsholm. Starka krafter i södra Sverige vill att denna ridsport skall flyttas över till Flyinge. Dels finns det gamla traditioner i Strömsholm, dels skulle det vara ett dråpslag. Dessutom är vi inte alls helt överens om att man kan vinna något ekonomiskt på detta. Den södra regionen av Sverige är inte så illa drabbat som våra gamla bergsbygder. Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga om en sänkt arbetsgivaravgift, något som kanske omedelbart skulle kunna skapa ett lättare läge. Det är inte bara Bulten som drabbas utan massor av små underleverantörer, affärer och oerhört många människor som indirekt är beroende av dessa arbeten. För dem skulle det vara en omedelbar lättnad.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var ju positivt. Jag hoppas att vi är överens om att det är viktigt att också ett frivilligt typgodkännande går att få fram i det här landet. Det är viktigt både för den internationella konkurrensen, för marknadsföringen och för produktutvecklingen här i Sverige. Detta har tagit nästan tre år. Under det första året fick man i sju andra länder fram ett typgodkännande, och det tog 5--12 månader. Det gäller Norge, Danmark, Finland, England, bad mycket riktigt i höstas regeringen om hjälp med detta efter att man hade väntat i två och ett halvt år på att få något svar från Svenska vatten och avloppsverksföreningen, som i sin tur väntar på svar från livsmedelsverket. Industriministern höll redan då med om att handläggningstiden var alldeles för lång. Nu är jag intresserad av att höra vad som egentligen har hänt. Är det rimligt att handläggningstiden är så lång, eller är det fråga om ett olycksfall i arbetet? Hur ser tidsramarna och planeringen ut på livsmedelsverket när det gäller den här typen av frågor?

Fru talman! Jag kan alltså inte diskutera enskilda ärenden. Såvitt jag har förstått har man på livsmedelsverket inte samma uppfattning som företaget uppenbarligen har om de godkännanden som har givits av de uppräknade länderna.
Fru talman! Tydligen står ord mot ord. Jag skall undersöka närmare om jag är felunderrättad på den här punkten. Men tre år måste, enligt min uppfattning, vara en orimligt lång tid för att få ett sådant typgodkännande.

Fru talman! Det kan inte heller jag avgöra. Men de som söker tillstånd har väl sina motiv för det. Vi har att pröva ansökningarna utifrån den lagstiftning som vi har, och det kommer vi att göra, och vi kommer då att ta in de yttranden som behövs. I dessa får vi säkert också besked om vilka problem som finns ur miljösynpunkt, bl.a. de gropar som uppstår. Vi får därför avvakta tills vi har fått alla synpunkter innan vi kan ge ett besked i frågan. Men då kommer de naturmässiga frågorna att spela en stor roll.
Fru talman! Om jag inte minns fel har det ena företaget ansökt om dispens för den händelse att det skulle dra ut på tiden med beviljandet. Ni har kanske inte heller tagit ställning till den frågan?
Fru talman! Jag hoppas verkligen att man vid bedömningen tar den hänsyn som man skall ta till fisket. Det finns faktiskt en regel om att man inte får förstöra möjligheterna att bedriva ett yrkesmässigt fiske på kontinental sockel. Jag hoppas att man tar den hänsynen.

Fru talman! Alf Egnerfors har frågat mig vilka nya statliga insatser regeringen är beredd att vidta för att tillgodose syftet med tidigare riksdagsbeslut att i Eskilstunaregionen medverka till ett mer differentierat näringsliv. Sedan FFV och fortifikationsförvaltningen flyttade till Eskilstuna har förutsättningarna för försvarsindustrin förändrats markant. Såväl inhemska som utländska beställningar har minskat kraftigt, vilket krävt omfattande struktureringar inom försvarsindustrin. En sådan strukturell åtgärd för att på ett offensivt sätt möta en krympande marknad är bildandet av Swedish Ordnance. I samband därmed har ledningen för och ägarna av Swedish Ordnance gjort den bedömningen att koncernledningen skall ha sitt säte i Karlskoga. Det är berörda företag som har att göra den bedömningen utifrån de förutsättningar det nybildade företaget har att arbeta efter. Beträffande fortifikationsförvaltningen har jag från försvarsdepartementet erfarit att fortifikationsförvaltningen fr.o.m. den 1 juli 1990 övergått från att ha varit en anslagsfinansierad myndighet till att bli en avgiftsfinansierad myndighet. Syftet med denna omläggning är bl.a. att effektivisera den nuvarande verksamheten. I regeringens skrivelse 1990/91:50 aviserades ett treårigt program för hela den statliga administrationen som innebär en 10-procentig neddragning. Detta innebär att utrymmet för omlokaliseringar av statlig verksamhet för närvarande är ytterst begränsat. Däremot vill jag peka på regeringens propositionen om näringspolitik för tillväxt där utbyggnaden av järnvägen i Mälardalen är ett prioriterat projekt. En sådan förbättring av infrastrukturen kommer på sikt att vara värdefull för Eskilstunaregionen. Förbättrade kommunikationer är en viktig förutsättning för etableringar av företag och kan också bidra till att få till stånd utlokaliseringar av expanderade tjänsteföretag från

Fru talman! Jag kan hålla med om att vi för närvarande har en hel del varsel som skapar problem i olika delar av vårt land, och Eskilstuna och Sörmland är ingalunda undantagna. Det vi kan göra är naturligtvis att bedriva en sådan ekonomisk politik att vi får bättre fart på den svenska industrin, vilket kan leda till att vi undviker neddragningar och att vi kan få en expansion inte bara i industrisektorn utan också i tjänstesektorerna. Regeringens politik är inriktad på att åstadkomma sådana förändringar i ekonomin att vår konkurrenskraft skärps och att vi därmed kan skapa bättre förutsättningar för expansion i vårt näringsliv. Lågkonjunkturen kan vi naturligtvis inte göra särskilt mycket åt, men det finns tecken både i Amerika och i andra delar av världen som pekar på att konjunkturen sannolikt kommer att vända under slutet av detta år och in på 1992. Också det är naturligtvis en viktig förutsättning för att vi skall få fart på vår industri. Men samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi skapar förutsättningar som gör vår industri och vårt näringsliv mer konkurrenskraftiga. Infrastrukturinsatserna är av avgörande betydelse för framtiden. Här i Mälardalen kan bättre kommunikationer, t.ex. via en utbyggd Mälarbana med snabba förbindelser, leda till en större arbetsmarknad med bättre flexibilitet, vilket gör att vi också bättre kan komma till rätta med de problem som Eskilstuna och delar av Mälarregionen har haft under ganska lång tid. Jag tror att det är viktigt att vi får till stånd dessa infrastrukturinsatser. Också på andra punkter behöver det göras förstärkningar.
Fru talman! Jag kan återigen instämma i industriministerns senaste ord. Jag hoppas bara att industriministern inte glömmer bort Svealandsbanan när man talar om uppläggningen av järnvägstrafiken i Mälardalen.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ge statskontoret i uppdrag att beträffande länsrätten i Stockholms län pröva olägenheterna med mycket stora domstolar i anledning av att regeringen har gett statskontoret i uppdrag att göra en organisatorisk översyn av Svea hovrätt. Jag utgår från att bakgrunden till Pär Granstedts fråga är hans åsikt att en länsrätt bör förläggas i 1990/91:80) med förslag till en ny instansordning för socialförsäkringsmål kommer att antas av riksdagen. I propositionen har regeringen som sin inställning tillkännagett att det inte finns skäl att splittra länsrätten i Stockholms län. Jag har också vid två tillfällen, varav Pär Granstedt var närvarande vid det ena, besvarat frågor från honom om lokalisering av domstolar till Haninge, senast i en interpellationsdebatt i mars. Jag uppgav då att det inte har kommti fram någon omständighet som gör att det finns anledning att ompröva den inställning som anges i propositionen. Min åsikt är densamma i dag. Det finns därför inga skäl för mig att nu föreslå regeringen att ge statskontoret ett uppdrag beträffande länsrätten av det slag Pär Granstedt angett. Låt mig lägga till att den reform av försäkringsdömandet som nu är aktuell är ett viktigt led i regeringens målmedvetna strävanden att stärka rättsväsendet. Den innebär också en betydande decentralisering av dömandet, eftersom de mål som nu avgörs av tre domstolar i framtiden skall spridas på 24 länsrätter.
Fru talman! Det är naturligtvis litet odrägligt av mig att återkomma till denna fråga med en sådan envishet, och jag ber om ursäkt för det. Anledningen är att jag fått ta del av en motivering till att regeringen har gett statskontoret i uppdrag att göra organisationsöversynen av Svea hovrätt. Motivet för detta är att Svea hovrätt är en så stor enhet och att man vill undersöka vilka olägenheter som är förenade med så stora domstolar. Jag konstaterar att genom den förändring som görs kommer länsrätten i Stockholms län att bli ungefär lika stor som Svea hovrätt. Då slog mig tanken att om regeringen anser att Svea hovrätt är för stor, kanske möjligen en lika stor domstol av annat slag också skulle kunna vara väl stor. Det är en fråga som justitieministern och jag har diskuterat vid ett tidigare tillfälle. Jag är litet nyfiken på att få höra vad som gör att en viss storlek är för stor för Svea hovrätt men inte vållar några svårigheter när det gäller länsrätten.

Herr talman! Jag har naturligtvis litet svårt att just nu gå in på en sifferdebatt, men enligt de uppgifter som jag har fått skulle det bli samma storleksordning på de bägge domstolarna efter det att överföringen av ärenden till länsrätten har skett. I varje fall är det helt klart att länsrätten blir en mycket stor domstol och alltså borde uppvisa likartade problem som Svea hovrätt.

Fru talman! Anita Stenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att värna barns rätt att slippa bli Det fall som Anita Stenberg har beskrivit kan jag inte kommentera. Riksdagen har nyligen beslutat om en ny lagstiftning när det gäller samhällets skyldighet att ingripa med tvångsåtgärder när barn påtagligt riskerar att skadas. I den nya lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga , som trädde i kraft den 1 juli 1990, betonas tydligare än tidigare principen om barnets bästa. Riksdagen var, med undantag av vänsterpartiet, helt enig om grunderna för när socialnämnden skall ingripa. Under senare år har i olika sammanhang socialtjänsten kritiserats för att inte ha ett tillräckligt barnperspektiv i sitt arbete. Regeringen har därför i årets budgetproposition föreslagit att 8 milj.kr. skall ställas till socialstyrelsens förfogande för en samlad satsning i det sociala arbetet för att öka kompetensen att arbeta med och för utsatta barn.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, men jag har en kommentar. Det är oerhört viktigt att se vilka omständigheter som ligger till grund för beslutet att omhänderta ett barn. De omständigheter som anförs måste vara sanna, de måste kunna accepteras av rättsordningen, dvs. att de måste vara rättsenliga. För i annat fall bygger ju besluten på lösan grund, och det kan vi aldrig finna oss i om vi vill räknas som en rättsstat. Det finns en rättsosäkerhet i om personalen som handhar sådana här fall inte har tillräckliga juridiska kunskaper eller låter sig styras av andra hänsyn än de rättsenliga. Det kan rent av leda till att barn omhändertas på felaktiga premisser. Det handlar ytterst om det enskilda barnets rätt, inte om föräldrarnas rätt, inte om samhällets rätt, inte om den sociala maktens rätt och definitivt inte om det orättas makt över barnet. Barnets rimliga krav på rättssäkerhet och rättstrygghet fordrar i ljuset av principen om barnets bästa att barnets röst stärks i vårt samhälle. En möjlighet skulle kunna vara att barnet får tillgång till en person som helt och hållet tillvaratar det enskilda barnets intressen. Denna person skulle vara fristående och oberoende av föräldrarna, socialmakten och samhället i övrigt. Det skulle kunna vara i form av en barnombudsman. Vi måste oundgängligen snabbt få en lösning på frågan. Är statsrådet villig att hjälpa dessa utsatta barn?

Fru talman! Jag får tacka så mycket för dessa ord. Egentligen är det precis så som jag också tänker. Nu måste vi få verkligheten att rätta sig efter det som uttrycks här.

Fru talman! Jag har ett utdrag från de allmänna målen skrivna av socialstyrelsen när det gäller lagen om vård av unga. Där framgår det att lagparagrafen kan tillämpas när det gäller omhändertagande av barn när föräldrarna vill förhindra en viss behandling när barnets hälsotillstånd kräver den. Det står också i anvisningarna att nämnden skall försöka övertala föräldrarna om det finns tid att göra det. Såvida inte läkarna anser att godtagbara alternativa medicinska möjligheter står till buds, är nämnden tvungen att ingripa till den unges skydd. Jag uppfattar att det här finns en konflikt och motsättning. Det finns läkare som menar att det fanns godtagbara alternativ som föräldrarna ville pröva. Jag ser att det finns en risk i att göra bedömningar som går emot föräldrarnas, då deras uppfattning inte stämmer med den gängse sjukvårdens. Det är ett viktigt principiellt ställningstagande att inte kunna tillämpa lagtexten på det sättet.
Fru talman! Jag har inte mycket att tillägga. Det är viktigt att justitieombudsmannen gör en allsidig granskning också av de rent medicinska förutsättningar som uppenbarligen funnits. De olika omständigheterna i det enskilda fallet skall vägas in. Det är först när dessa omständigheter finns tillgängliga som det går att göra en bedömning om lagen har tillämpats på ett konsekvent och riktigt sätt. Jag vill återigen understryka att i motivtexten till lagen pekar man på möjligheten att inskrida till barnets skydd om barnet inte får den sjukvård den behöver i ett akut läge.

Fru talman! Jag blev överraskad av att detta kom så snabbt. Jag förstår att det nya systemet måste utvärderas. Jag medger att en viss vilsenhet rådde i styrelserna. Men det är helt förståeligt när man i stället för att fatta stora beslut skall detaljgranska vad myndigheter gör. Jag får nöja mig med svaret. Där står svart på vitt att lekmannainflytandet skall vara med i bilden även i fortsättningen.

Herr talman! Så står riksdagen åter inför en ''brandkårsutryckning'' till följd av en felaktig politik, som nu drabbar våra svagaste i samhället, pensionärerna, de äldre. Det som vi moderater länge varnade för, nämligen att låginkomstpensionärerna skulle få stå med mössan i hand vid socialbyråerna som en följd av skatteomläggningens finansiering, blev tyvärr verklighet. Vi uppmärksammade detta under flera debatter i anledning av den planerade skatteomläggningen, och vår partiledare sade, bl.a. under den allmänpolitiska debatten i vintras, att pensionärer skall kunna leva på sin pension, likaväl som vi andra skall kunna leva på vår lön. Han var väl medveten om situationen för hundratusentals pensionärer, som drabbats av kraftiga kostnadsökningar men inte fått några skattelättnader. Till yttermera visso har basbeloppet manipulerats så att en ensamstående pensionär förlorar ca 140--150 kr. i månaden på detta. Jag har sällan fått så många personliga kontakter i ett ärende som i detta. Förtvivlade pensionärer har ringt och berättat att de har fått hyrorna höjda med 400--500 kr. per månad, att matkostnaderna stigit kraftigt liksom resekostnaderna på grund av ny och ökad moms utan att de har fått någon skattelättnad. I utskottet har vi uppvaktats såväl av Pensionärernas riksorganisation som av Sveriges pensionärsförening, som båda har framhållit att det är skatteomläggningen som till övervägande del har orsakat problemen. I utskottsbetänkandet redovisas att 13,9 % av en hyreshöjning om 24 % härrör sig från skatteomläggningen. Vi moderater krävde redan under allmänna motionstiden ett skyndsamt förslag för att lösa pensionärernas problem, såväl kortsiktigt som mer långsiktigt. Det var förvånande när regeringsledamöter i det längsta hävdade att alla pensionärer skulle få en realt höjd standard som en följd av skattereformen. Inte mindre förvånande var det att de försökte bortförklara verkligheten, eller som socialministern i ett TV-program sade att hon inte alls hade räknat med att skatteomläggningen kunde få så negativa effekter. Det är precis samma lomhördhet och dåliga inlevelseförmåga inför vanliga människors villkor från socialdemokraternas sida som biträdande socialministern manifesterade när han för inte så länge sedan deklarerade att man hade bortsett från hur stor ensamheten kunde bli hos de riktigt gamla och att det behövdes vårdformer mellan det egna hemmet och långvården. Tänk om ni socialdemokrater hade lyssnat till oss i tid! När pensionärernas protester fortsatte att vara högljudda lovade statsministern till sist att det skulle läggas fram ett förslag som skulle förbättra deras ekonomiska situation. Efter mycket lång väntan lades ett förslag fram, som i omarbetad form diskuteras här i dag, vilket jag betonar. Förslaget gick ut på att de pensionärer som hamnat under socialbidragsnormerna i resp. kommun skulle få ett extra kommunalt bostadstillägg under januari 1991. Staten skulle stå för kostnaden fram t.o.m. den 30 april, medan utbetalningen under resten av året skulle bekostas enligt de vanliga reglerna för bostadstillägg till pensionärer, dvs. att staten skulle stå för 25 % av kostnaderna. Vi moderater kunde gå med på förslaget som en första nödfallsåtgärd, ett provisorium och ingenting annat. Vi påtalade dock att förslaget hade en allvarlig begränsning, det gällde endast de 50 000-- 60 000 pensionärer som hamnade under socialbidragsnormen, vilken dessutom varierar starkt från kommun till kommun. Övriga flera hundra tusen pensionärer skulle bara få nöja sig med att konstatera löftesbrottet. I vår motion i anledning av propositionen framförde vi med kraft att kostnaderna för det särskilda bostadstillägget skulle åvila staten och inte kommunerna, som regeringen föreslog. Vi ansåg vidare att utredningen om det framtida KBT borde vara parlamentarisk och inte en enmansutredning. Vi anförde dessutom att regeringen skyndsamt måste utreda det moderata förslaget i pensionsberedningen om en successiv uppräkning av folkpension och pensionstillskott och motsvarande höjning av ''golvet'' inom ATP. Denna sistnämnda fråga behandlas i det betänkande som diskuteras senare i dag. Herr talman! Utskottet har nu i enighet ändrat propositionens förslag på en del punkter. Det gäller bostadskostnaderna, som skall bedömas skäliga enligt socialstyrelsens norm för bostadskostnader vid beräkning av underhållsbidrag. Socialbidragsnormen skall bedömas lägst enligt socialstyrelsens normer dess allmänna råd. Särskilt bostadstillägg t.o.m. april månad skall tillämpas enligt de normer som gällde t.o.m. den 1 februari 1991, men därefter skall ändringar av normerna efter den 1 februari beaktas. Uskottet beräknar nu att ytterligare 5 000--6 000 pensionärer kan få en något förhöjd levnadsstandard genom detta. Vi moderater har tillsammans med folkpartiet liberalerna, centern och miljöpartiet reserverat oss mot att kommunerna skall ha kostnadsansvaret. Kommunerna har ingen skuld i skatteomläggningens effekter, och de har framför allt, vilket vi har tagit fasta på i reservationen. redan antagit sina budgetar. I finansplanen står det faktiskt att staten inte skall ålägga kommunerna extra utgifter, bl.a. med hänsyn till skattestoppet, och detta är ett löftesbrott! Som en följd av vårt ställningstagande har vi i reservation 5 anslagit 15 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi har tillsammans med folkpartiet liberalerna också reserverat oss till förmån för att särskilt KBT också skall kunna utgå till pensionärer som hamnat utanför socialbidragsnormen men som i dag inte är berättigade till KBT. I reservation 6 har vi tillsammans med miljöpartiet framhållit behovet av kostnads och konsekvensanalyser, inte minst för kommunernas del. Herr talman! Jag skall med hänsyn till kammarens tid be att få yrka bifall endast till reservation 3.

Herr talman! Jag skall inte träta med Barbro Sandberg. Det viktiga är ju att vi i en brydsam situation hjälper pensionärerna. Jag vill dock erinra om vad Barbro Sandberg själv sade, nämligen att ca 14 % av 24 % är en direkt följd av skatteomläggningen. Såväl SPF som PRO betonade ju vid utskottsbesöket att det hela berodde på skatteomläggningen. Skattereformen innebar ju inte någon sänkning av skattetrycket för de enskilda människorna. Däremot måste vi betala höjd och ny moms, och det drabbar pensionärerna lika mycket som oss andra. Skattetrycket har också fört med sig att inflationen har ökat. Vi har fått en ökning av fastighetsskatterna, osv. Allt detta har gjort att pensionärernas situation har blivit ohållbar, dvs. såväl på grund av skatteomläggningen som på grund av det alltför hårda skattetrycket i landet. När det gäller pensionärer med låg ATP har det dess värre visat sig att somliga t.o.m. har vidkänts en viss sänkning av sina pensioner. Tyvärr har allt detta gjort att alla pensionärer har fått det sämre. Kanske har de som har höga pensioner klarat sig någorlunda bra, men låginkomstpensionärerna i gemen har fått det sämre.
Herr talman! Varken Gullan Lindblad eller jag är ekonomisk expert och därför tycker jag inte att vi skall diskutera ekonomiska frågor. Jag vill ändå bemöta Gullan Lindblad. Hon sade att alla pensionärer har fått det sämre. Detta tycker jag är en alltför grov överdrift. Jag vill också tala om för Gullan Lindblad att basbeloppet, pensionstillskottet och taket för KBT höjdes just därför att de svagaste pensionärerna inte fick någon skattesänkning. Att påstå att de 13 % inte är kompenserade med hänsyn till hyreshöjningar är alltså felaktigt.
Herr talman! Jag håller med om att det här faktiskt inte är en skattedebatt, men eftersom jag blev apostroferad måste jag få försvara mig. Basbeloppet har ju manipulerats, varför pensionärerna har fått det sämre också av den anledningen. Sedan talade jag faktiskt inte om alla pensionärer. Jag sade att de som har relativt höga ATP-pensioner säkert har fått en viss förbättring, medan låginkomstpensionärerna i genomsnitt har fått det sämre.

Herr talman! Mycken kritik har framförts från denna talarstol. Det har talats om manipulerat basbelopp. Det har sagts att socialdemokraterna har glömt pensionärerna. Vidare har det talats om en felaktig ekonomisk politik, som har lett till att pensionärerna har hamnat i den situation som de nu befinner sig i. Det har också talats om räntehöjningar och om hög inflation. Jag vill då framhålla att samtliga partier har varit inbjudna att medverka till en ekonomisk politik. Alla kunde alltså vara med i arbetet med att åstadkomma en bättre situation här i landet såväl när det har gällt räntehöjningar som när det har gällt att åstadkomma en dämpning i fråga om den överhettade ekonomin. Jag beklagar att partierna inte har känt sig föranlåtna att ta det ekonomiska ansvaret. Det är helt klart att det för en regering i minoritetsställning -- vi har ju icke kunnat få igenom ett enda förslag utan att något annat parti har stött oss -- varit omöjligt att få i genom de förslag som har legat på riksdagens bord. I den nu aktuella frågan skulle jag vilja påminna om att detta med att manipulera basbelopp och att ändra på normerna för det kommunala bostadstillägget är någonting som verkligen praktiserades under den borgerliga regeringstiden. Ni ville ju räkna bort vissa kostnadsökningar -- och då inte tillfälligt utan permanent -- som hade inneburit en verklig urholkning av ATP. Och detta är ni fullt medvetna om. Så något om pensionärsorganisationernas uppvaktning, som ju skedde internt i utskottet. Egentligen brukar vi inte föra sådant vidare. Men ni har frångått den goda seden. Därför kan jag också gå in något på något av det som sades vid det aktuella tillfället. Man pekade på tidigare manipulering av basbeloppet. Ni var väl medvetna om att det var ett led i urholkningen av ATP, en pensionsreform som ni aldrig har accepterat. Det var bara strax efter genomförandet av denna reform som man gick upp här i talarstolen och ville ta åt sig äran -- jag tror att det gällde samtliga partier -- för att ha medverkat till och ibland även för att t.o.m. ha kommit på ATP-systemet. Men nu är det andra tongångar som gäller. I och med pensionsberedningens framlagda betänkande har ATP kommit för att stanna. Det är en bra reform, och det är en viktig reform. Här är det fråga om den politiska viljan. Men det har här i talarstolen klart deklarerats att denna politiska vilja inte finns hos de borgerliga partierna. Bäva månde pensionärer med ATP efter ett sådant uttalande! Jag vill säga att Karin Israelssons svartmålning av Sverige och av pensionärernas situation verkligen är att skjuta över målet. Därigenom känner pensionärerna inte igen sig. Vidare delar jag Barbro Sandbergs uppfattning om att cirka 13 % av hyreshöjningarna är en följd av skattereformen. Det är oerhört viktigt att följa upp vad som har hänt på hyresmarknaden utöver detta. Alla kostnader som föranleder hyreshöjningarna har ju inte kommit på en gång. Därför är det viktigt att studera vad som har hänt på den fronten. Jag skulle vilja erinra om att bostadstillägget är mindre. Det är också någonting som ni var överens om. Under den borgerliga regeringstiden ville ni ju ta bort de 80 kronorna i botten, och sedan skulle 80 % betalas ut upp till ett visst tak. Men det är ett sätt att försämra situationen för pensionärerna. Vi har inte haft ekonomiska möjligheter att åstadkomma en ändring här. Men även om vi hade försökt göra det, hade det säkerligen blivit kolossalt stora skillnader mellan olika kommuner. Kommunerna har ju möjligheter att själva besluta om det kommunala bostadstillägget. Ragnhild Pohanka räknade upp kommuner som t.o.m. har sänkt det kommunala bostadstillägget, väl medvetna om att situationen redan då var svår för pensionärerna i kommunen. Det talas om att budgetarna redan var klara. Detta skulle ha kommit i en situation, där man inte hade medel för att ändra det kommunala bostadstillägget. Men budgetarna var väl klara också för de kommuner som minskade det kommunala bostadstillägget. Där ansåg man väl att pengarna behövdes för andra ändamål, alltså inte för pensionärerna. Jag återkommer till detta med manipuleringen av basbeloppet. Det handlar om 2,93 %. Dessa 2,93 % innebär kostnader för att betala skattereformen. De kostnaderna kan man inte få ersättning för två gånger -- först har man kostnader och sedan skall man få ytterligare pension. Det intressanta är att titta på vad som skulle ha hänt om man hade höjt med 2,93 % rakt över. Det skulle då ha varit fråga om en kostnad i storleksordning 4 miljarder kronor. Därutöver skulle de pensionärer som vi i dag talar om ha fått en s.k. höjning med 112:50 i månaden. Pensionärer med den högsta poängen har däremot redan fått en skattesänkning. Det handlar om drygt 11 000 kr. om året. Jag har en bestämd känsla av att ni i den situationen skulle ha ansett att pensionärerna hade fått kompensation -- basbeloppet var ju beräknat fullt ut. Ja, det hade alltså inneburit en höjning med 112:50 i månaden för de pensionärer som vi i dag talar om. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att ha de rätta proportionerna i detta avseende. Förslaget har ju gjorts om i utskottet. Men jag vill inte påstå att några tankegångar i den här vägen kunde skönjas från moderaterna, folkpartiet, centern eller miljöpartiet. De aktuella idéerna har i stället diskuterats fram utifrån ett socialdemokratiskt förslag. Vänsterparitet tyckte att det kunde vara värt att titta på förslaget. Så skedde också, och man kom fram till att förslaget innebar en avsevärd förbättring. En stor skattereform, dvs. en stor omläggning av skatterna, kan naturligtvis inte få exakt det utslag beträffande de enskilda individerna som man har tänkt sig. Vi talar i dag om att det är ungefär 550 000 pensionärer som uppbär kommunalt bostadstillägg. Det kan då vara fråga om större eller mindre belopp. Vidare är det ungefär 2 miljoner människor i vårt land som uppbär någon form av pension. Vi har kommit fram till att det är ungefär 30 000 hushåll -- det kan röra sig om 60 000 personer -- som har hamnat i en besvärlig situation till följd av skattereformen. Som Barbro Sandberg sade är det här inte fråga om några skatter. Grundpensionen, pensionstillskottet och det kommunala bostadstillägget är ju icke beskattade. Vi konstaterade i det sammanhanget att vi måste göra någonting för dessa pensionärer. Sedan skall vi se över detta med det kommunala bostadstillägget. Det är viktigt att ha kvar detta. Det har pensionsberedningen klart uttalat, i strid med vad centern anser bör gälla. En utredning skall också se över dessa saker. Vi hoppas verkligen att kommunerna på det området är samarbetsvilliga. Vidare hoppas vi att kommunerna är beredda att följa de normer som man kommer fram till. Hittills har det kanske varit litet si och så med den saken på vissa håll. På den punkten tror jag inte att det finns några delade meningar. När det sedan gäller hur detta skall betalas vill jag erinra om statsbidraget på 25 % för att täcka kostnaderna. Kommunerna står för resterande 75 %. Det finns motioner, där motionärerna säger att de tycker att kommunerna skall hållas helt skadeslösa. Men då vill jag än en gång hänvisa till pensionärsorganisationernas uppvaktning. Utskottets förre vice ordförande Nils Carlshamre företrädde en av pensionärsorganisationerna, och han var upprörd över att kommunerna skulle hållas skadeslösa. Han sade: Det tjänar ju bara de kommuner på som har haft låga kommunala bostadstillägg eller de kommuner som t.o.m. har sänkt beloppen. Vi har konstruerat om detta så, att staten täcker kostnaderna för den första tredjedelen av året. Kommunerna får statsbidrag i storleksordningen 40:60. För kommunerna blir det genom vårt förslag bättre rent kostnadsmässigt jämfört med det tidigare systemet. Vi är naturligtvis klara över att detta måste följas mycket noga. När det gäller kvinnornas besvärliga situation vill jag framhålla att Sverige, Danmark, Norge och Finland faktiskt är de enda länder som har pensionssystem som det är värt att tala om -- pensionen är här icke knuten till arbete. Kvinnorna i de andra länderna, där man inte arbetar i samma utsträckning som vi gör i Sverige, har sin pension helt knuten till sin man. Vi skall slå vakt om den pension som vi har, men det är inte pensionstillskottet som skall höjas. Det skulle faktiskt innebära att vi inkränkte på de poäng som man redan tjänat in enligt ATP-systemet, utan det är andra höjningar som skall ske på det här området. Jag är väldigt angelägen om att få se vad pensionsberedningens betänkande får för remissvar i detta sammanhang. Remissvaren skall komma in under höstens lopp. Det pensionssystem som Karin Israelsson i varje sammanhang tar upp är avvisat av pensionsberedningen. Man är alldeles ensam på den fronten. Det intessanta är att Karin Israelsson inte nämnde att det jag talade om förut icke är beskattat.

Det räknade pensionsberedningen mycket noga på. Men i det här sammanhanget, herr talman, är det inte nytt pensionssystem som vi diskuterar. De frågorna får man ta upp under en senare punkt på dagordningen, då vi behandlar pensionerna. Jag skall inte i detalj gå in på det nu. Vi kommer att betala ut det kommunala bostadstillägget i maj. Det var bråttom att behandla ärendet. Med herr talmannens benägna bistånd kommer vi att få votera snabbt nu när vi klarat av detta ärende, -- så att riksförsäkringsverket så fort som möjligt skall ta sig an och se till att detta skall komma pensionärerna till del. De pensionärer som får det sämre kanske ändå inte blir så många. Kommunerna och försäkringskassorna har nu börjat titta på hur den ekonomiska situationen ser ut för pensionärerna. Utfallet blir tydligen inte sådant som vi först hade befarat, men vi har reserverat pengar så att det skall räcka, och kanske räcka till över vad kostnaderna kommer att bli. Vi ville stå beredda och ville se till att någonting sker och sker snabbt. Och jag menar att det kommer att ske snabbt. Ett förslag måste genomarbetas och diskuteras med riksförsäkringsverket så att det verkligen kan genomföras på ett riktigt sätt. Då skall man inte rusa ut med ett icke igenomtänkt förslag. Förslaget låg nu på bordet, och vi har överarbetat det i utskottet. Jag vill påstå att det här kommer att bli bra. Sedan har jag inte på något sätt haft sådan brevskörd som det här har talats om. Det förvånar mig, eftersom jag i så många år har diskuterat pensionsfrågor i denna talarstol och ofta är ute på pensionärsmöten. I måndags kl. 10.00 var jag ute och mötte 350 pensionärer. Vi satte oss ner och diskuterade den ekonomiska situationen. Pensionärerna hade på min önskan tagit med sig uppgifter på hur mycket hyran hade höjts, pensionsavin från december och januari. Vi hade en utomordentlig bra diskussion. Det var pensionärer i storstadsområden där hyrorna ligger högt. Vi räknade på hur många det kan bli som måste få höjt bostadstillägg. Försäkringskassan är inte så säker på att det blir så stort antal som man först trodde. Det skall man hälsa med tillfredsställse, men vi vill se till att de som har hamnat i en besvärlig situation nu skall få sin situation förbättrad.

Herr talman! Doris Håvik inledde sitt anförande med att säga att den, som hon tyckte, felaktiga ekonomiska politik som bedrivs i dag och som har fått de effekter som den har fått har vi från oppositionen varit delaktiga i. Jag vill påminna om att vi har lagt fram motionsförslag om att man måste driva en bättre ekonomisk politik än den regeringen står för. Sedan har regeringen anammat folkpartiet liberalernas förslag till skatteomläggning. Jag tycker att Doris Håviks anförande också andades tanken att man får skylla på folkpartiet liberalerna när det gick så här snett. Men det är faktiskt regeringen som har huvudansvaret och få ta konsekvenserna av vad som händer när man genomför en skatteomläggning utan hänsyn till de sämst ställda grupperna. ATP-systemet finns sannerligen och skall stanna, säger Doris Håvik. För närvarande finns förslag om att förstärka ATP-systemet, eftersom det inte håller för de påfrestningar som dagens situation förorsakar för ett stort antal ATP-pensionärer. Man kräver att löntagarfonderna skall in som ett led i ATP-förstärkningen. Vi vänder oss helt emot att så skall ske. Jag tycker att man bör söka andra vägar när man diskuterar ATP-systemet. Det har allt mer fått karaktären av ett grundpensionssystem. Pensionärerna känner inte igen sig i min beskrivning, säger Doris Håvik. Jag har med mig en stor mängd tidningsurklipp från hela landet, där pensionärerna beskriver sin situation. Jag har återgett vad man har sagt i dessa tidningsartiklar, och jag antar att det man har sagt är sant. De brev som har kommit oss till handa i oppositionen kanske också kan tolkas som så att pensionärerna hyser större förtroende för oppositionen än för regeringens företrädare. De flesta brev kanske går direkt till regeringskansliet och inte till Doris Doris Håvik håller fast vid att skattereformen är orsaken till försämringarna, medan Barbro Sandberg förnekar allt samband. Det vore intressant att höra var man egentligen står i denna koallition. Vi från oppositionens sida ser ett klart samband mellan skatteomläggningen och de problem som vi diskuterar i dag, inte minst behovet av det särskilda stöd som måste till för att kompensera skatteomläggningens effekter. När det gäller kommunernas kostnader påstår Doris Håvik att många kommuner har försämrat KBT. I betänkandet finns faktiskt en redovisning över hur situationen är. I de kommuner som har sänkt KBT är det i ytterst få fall som det inneburit en försämrad situation för pensionärerna. Läs betänkandet!

Herr talman!

Utskottets ordförande talar inte så mycket om vad hon vill -- det vet vi inte särskilt mycket om fortfarande -- däremot om vad som hände under den borgerliga regeringstiden 1976--1982. Men nu har faktiskt socialdemokraterna haft makten sedan 1982. Skulden för den ekonomiska politikens effekter och den kris som vi alla upplever i dag, och som det skrivits om i propositioner från regeringskansliet, bär det socialdemokratiska partiet, den socialdemokratiska regeringen. Att vi inte har kunnat komma med fullödiga förslag på alla områden är kanske inte så egendomligt, eftersom det ändå inte är vi som har den s.k. makten. Doris Håvik vill också skylla på oss för att vi inte rättat till det hela. Vi var inbjudna till överläggningar, säger hon. Ja, men det gällde en momshöjning som ytterligare skulle ha drivit upp kostnaderna genom en inflationshöjning, som hade gjort det ännu svårare för pensionärerna. Det gällde ett stoppaket som helt och hållet skulle ha satt den förhandlingsordning för arbetsmarknadens parter som vi alltid har ställt upp för ur spel. Alla vet att det hela då hade gått så långt att klockan var fem över tolv när förslaget framställdes. Doris Håvik påstår att vi inte har kommit med några nya konstruktiva idéer. Vi insåg, Doris Håvik, att det här var en kortsiktig nödlösning under detta år. Därför ställer vi våra krav i samband med det förslag som skall komma. Nu har vi alla enhälligt ställt oss bakom det förslag som ligger, så det är inte så mycket att diskutera om, tycker jag. Sedan vill jag säga att det inte handlar om 50 000--60 000 pensionärer, utan det handlar om flera hundra tusen. Det framgår av våra motioner, och det framgår framför allt av olika tidningsartiklar och det som pensionärerna framförde till oss i utskottet. Dessa människor har fått det sämre. Jag skulle vilja fråga: Vad har Doris Håvik, som har erfarenhet på det här området, för tips att komma med i dag? Vad skall vi göra för att verkligen göra det bättre för låginkomstpensionärerna?

Herr talman! Doris Håvik sade i sitt anförande att de övriga partierna hade varit inbjudna att delta i utformningen av den ekonomiska politiken men att vi inte hade varit villiga. Jag vill påstå att folkpartiet liberalerna i allra högsta grad har tagit sitt ansvar. Vi står bakom skattereformen. Vi har också varit beredda att ta ansvar i en rad andra frågor. Men tyvärr är det ju så att socialdemokraterna springer ifrån överenskommelserna när det passar dem. Det har vi sett senast här i dag. Jag vill också påstå att den proposition som vi behandlar i dag i allra högsta grad är en följd av att Bengt Westerberg tog kontakt med Ingvar Carlsson när det stod klart att vissa pensionärer skulle hamna i ekonomiska svårigheter på grund av oskäliga hyreshöjningar. Det är alltså fel att påstå att folkpartiet liberalerna inte velat vara med om att utforma den ekonomiska politiken. Men det är ju tyvärr så att vi inte har någon majoritet i kammaren. Vi lägger fram våra förslag, och majoriteten röstar ner dem. Karin Israelsson säger att jag försvarar skattereformen, och Doris Håvik skyller på folkpartiet för att det har gått snett. Jag vill påstå att de allra flesta människor faktiskt har fått det bättre efter skattereformen. Vi har också varit överens med socialdemokraterna om att om det kommer fram sådant som inte är så bra skall man rätta till det. Det pågår överläggningar om detta. Även om Doris Håvik inte vill stå för den tolkningen av överenskommelsen vill jag säga att vi i alla fall står fast vid den.
Herr talman! Doris Håvik sade att jag talade om de olika höjningarna av bostadstilläggen. Det gällde socialbidragsnormerna. Jag står naturligtvis också fast vid att KBT är olika i olika kommuner. Men då gäller inte just de siffror jag nämnde. Sedan undrar jag om Siwert Öholms program möjligen betydde mer för detta än det faktum att Bengt Westerberg kontaktade Ingvar Carlsson. Vi har ju en statsmakt i massmedia också. Till Doris Håvik skulle jag vilja säga att hur man än gör när det gäller ett sådant här snabbt paket kommer det att uppstå underligheter och blir inte helt rättvist. Jag är medveten om att en följd av att vi vill att staten skall stå för hela kostnaden blir att de kommuner som har skött sig kommer att få mindre hjälp; de som har gett höga KBT och har höga socialbidragsnormer. Men trots det tycker jag att det borde vara staten som står för kostnaderna, eftersom detta är föranlett av skattereformen. Det vore dock ännu värre om det blir så att kommunerna går i däck och sänker sina normer ytterligare. Det betyder att också andra än pensionärerna får det svårare att få ekonomin att gå ihop; andra socialbidragstagare som inte får det de behöver för att klara sitt uppehälle. Det blir inte riktigt bra hur man än gör, eftersom detta skett snabbt. Vi skall göra det bästa av situationen; det tror jag att alla partier vill. Vi har litet olika syn på vad som skulle vara det bästa i det här fallet och vem som skall stå för fiolerna. Det är där åsikterna skiljer sig. I övrigt har vi tillstyrkt propositionen. Vi vill självklart att man skall rätta till de här bristfälligheterna.

Herr talman! Jag vill inledningsvis i denna replik säga att vi tillsammans med folkpartiet har genomfört ett bra skattesystem i vårt land. Men alldeles uppenbart kan det i enskilda fall uppstå felaktigheter, som Barbro Sandberg pekade på, och som vi gemensamt skall rätta till. Det vill jag slå fast. Men skattesystemet är bra. Överenskommelsen innebär också att vi för att kunna finansiera reformer osv. har kunnat få in drygt 30 miljarder från kapitalet. Man talar sällan om att också det fanns med i överenskommelsen. Barbro Sandberg och jag är helt överens om att om vi hittar fall där systemet slagit fel skall vi rätta till dessa. Det skulle, som jag sade, vara alldeles orimligt att kräva ett system som inte hade några som helst skönhetsfläckar. Det tror jag inte att någon skulle klara. Karin Israelsson har talat om att ATP-systemet inte skulle hålla, eftersom det är beroende av tillväxten. Det är alldeles riktigt att tillväxten i ett land tryggar pensionerna för framtiden. Men om vi skulle få en lång period med låg tillväxt finns det inget pensionssystem som fungerar, vare sig pensionerna är tecknade i Folksam, Trygg-Hansa, Wasa eller något annat försäkringsbolag, eftersom man även i de bolagen är beroende av tillväxt. Jag trodde inte att jag skulle behöva ta upp frågan om placeringen av pengarna. Man tycker att det är alldeles självklart att de pengar man själv betalar in på en privat pensionsförsäkring skall kunna placeras i aktier och fastigheter. Det finns normer för hur försäkringsbolagen får placera sina medel. Man tycker då att det är bra och riktigt. Men om vi vill göra exakt samma sak när det gäller de pengar som betalas in i ATP-systemet, och diskuterar att placera pengarna så som försäkringsbolagen gör, är det alldeles tokigt. Jag kan inte förstå logiken i det resonemanget. Det handlar inte om vare sig större eller mindre rättigheter än vad de andra bolagen har. Jag vill påpeka att när utbetalningen nu sker till pensionärerna kommer vi inte att slå oss till ro med detta. Vi kommer att följa upp frågan, och vi kommer att ha en utredning som skall arbeta snabbt och titta på de kommunala bostadstilläggen för framtiden. Jag hoppas verkligen att kommunerna ställer upp på detta.

Herr talman! Doris Håvik förde en diskussion om kommunernas kostnader och vad kommunerna skall stå för när det gäller det tillfälliga kommunala bostadstillägget. Men sedan hälsar hon med tillfredsställelse den överenskommelse man har med vänsterpartiet och som innebär att man avhänder kommunerna en del av den kostnad som regeringen i första hand lade på kommunerna. Jag tror att Doris Håvik i hjärtat i alla fall tycker att man på ett oskäligt sätt övervältrar kostnader på kommunerna. Det finns alltså skäl för den kritik som vi från oppositionens sida framför när det gäller att kommunerna skall stå för den här kostnaden. Doris Håvik slåss också för ATP-systemet, och det kan jag väl förstå. Men det behövs tillväxt för att det skall hålla. När det gäller placeringen av AP fonderna och löntagarfonderna är det ett socialiseringsförslag av en enorm storleksordning, som vi absolut inte kan acceptera. Det måste finnas andra vägar att se till att man också får stabilitet. Och det bästa sättet är ju att man får en god ekonomisk tillväxt. Då har man också den rätta tillväxten i dessa fonder. Det påstås att de flesta människor har fått det bättre genom skatteomläggningen. Nu är det inte arbetsmarknadspolitik som vi skall diskutera. Men i dag läste jag i tidningen att 6 000 restauranganställda har fått sluta sina arbeten på grund av denna fantastiska skatteomläggning -- så vissa effekter har den fått även på andra grupper. Centerpartiets förslag till grundpension skulle faktiskt vara lösningen på många av de problem som vi radar upp här i dag. Det är enkelt att administrera, det är lättöverskådligt och lättfattligt. Det ger också en betydligt större rättvisa än vad nuvarande lappsystem ger, där pensioner skall kompletteras med olika former av särskilda tillägg i all oändlighet. Man kan ju fråga sig vad nästa reform kommer att betyda i särskilda kompensationer. Är det på det viset vi skall skapa stabilitet, så finns det inget förtroende kvar längre för det här systemet. Det har spelat ut sin roll. Nu måste någonting nytt prövas, och därvidlag ligger centerpartiets förslag om en förstärkt grundpension mycket väl i tiden. Det finns också hos andra partier -- även bland socialdemokrater i regeringskansliet -- de som anser att detta är ett bra sätt att gå till väga. Det skulle lösa många av problemen, det skulle ge rättvisa, och det är enkelt och lättöverskådligt. Pröva det!
Herr talman! Gullan Lindblad pekar på att vi har ett så oerhört högt skattetryck och att det måste sänkas för att vi skall komma till rätta med problemen. Men vad vi diskuterar i dag är ju faktiskt de pensionärer som inte betalar någon skatt alls på grundpension, pensionstillskott och kommunala bostadstillägg. Om skattetrycket sänktes för Gullan Lindblad, mig och andra i samhället, skulle det ju inte hjälpa de pensionärer som i dag inte betalar någon skatt. Det skulle inte påverka dem ett dugg. När det gäller Karin Israelssons ytterligare beskrivning av centerns förslag till pension, vill jag framhålla att de som kan mest om pensioner ändå är pensionärsorganisationerna, vilkas medlemmar är pensionärer. De säger: Vi vill ha kvar det kommunala bostadstillägget. Tar man bort det, så innebär detta att vi som bor i tätorter och städer kommer att drabbas av hyror för vilka vi inte får teckning. Tittar man på beloppet, som vi gjorde mycket noga i pensionsberedningen, så ser man klart att detta inte hjälper de pensionärerna. Som jag sade i mitt huvudinlägg var det vissa, som i dag icke har kommunalt bostadstillägg, som skulle få en högre pension. Det är många som bor på lantbruk och gårdar, och de skulle få ersättning för en hyra som de inte har -- det är ju därför som de inte har kommunalt bostadstillägg i dag. Innan Margó Ingvardsson kommer upp i talarstolen vill jag gärna säga att vi har gjort detta som ett provisorium, och att vi är överens om att det är ett sådant. Vi är överens om att det skall utgå snabbt till pensionärerna -- och det kommer det att göra i och med majpermissionen. Vi är också överens om att en utredning skall se över de kommunala bostadstilläggen. Jag hoppas att vi snabbt skall komma fram till ett förslag som håller, och jag tror att samtliga här delar min uppfattning att man också måste få samverkan och beredvillighet från kommunernas sida på detta område.

Herr talman! Vi som har haft nöjet att samarbeta med Margó Ingvardsson i utskottet känner väl till hennes sociala patos. Jag litar helt på det hon säger, att det var omtanken om pensionärerna som föranledde henne att göra inviten som gavs öppet i utskottet till socialdemokraterna. Även om det motivet var starkt dominerande, tror jag nog att det också fanns skäl att visa att vänsterpartiet ville vara med i leken igen och profilera sig som beskyddare av de svaga. Det är väldigt intressant att lyssna till det enorma kravet på rättvisa som plötsligt finns hos vänsterpartiet och som även framskymtat från socialdemokraternas sida. När skatteomläggningen gjordes, var inte rättvisekravet precis detsamma, utan då var det ju höginkomsttagarna som fick det mycket bättre. När Margó Ingvardsson talar om kommunerna som ger lägst KBT, vill jag säga att det inte är hela sanningen om låginkomstpensionärernas villkor i sådana kommuner. Det finns också andra delar i välfärden som kan vara ekonomiskt påfrestande och som kanske är betydligt bättre ordnade i dessa kommuner. Det är taxor och avgifter, hemservice, färdtjänst osv. som kanske inte är så kostnadskrävande. I ett avseende är de här kommunerna säkert mycket lika varandra, och det är att de har mycket mycket högt skattetryck, som gör det nödvändigt att prioritera. Utskottet skriver också när det gäller de kommuner som har sänkt beloppen: ''I de fall kommunen sänkt beloppen har det endast i några få kommuner inneburit en faktiskt försämring.'' Det står vänsterpartiet också bakom. Det rör sig alltså om endast ett fåtal fall, och jag tycker inte att ni skall dra så stora växlar på den delen som ni har gjort från vänsterpartiets sida.
Herr talman! Huruvida den här uppgörelsen skulle vara en framgång för mig personligen eller inte, tycker jag är fullkomligt ointressant. Det intressanta är att uppgörelsen gav pensionärerna 30 Politik är alltid att välja. Det går inte alltid att få allt. Men jag måste erkänna att jag gjorde faktiskt ett litet försök. Jag ville gärna ha mera pengar åt kommunerna, och jag ville ha mera pengar åt pensionärerna. Men jag kunde inte få de borgerliga partierna med mig på det förslaget. Om moderaterna och centern hade varit förespråkare för en högre norm kunde ni ju tagit ett samtal med folkpartisterna. De vill ju inte ens erkänna att skatteuppgörelserna har försatt pensionärerna i den här svåra situationen. Jag stod alltså i en valsituation: Pengar till kommunerna eller pengar till pensionärerna. Eftersom pensionärerna var mest illa ute i den situationen var valet lätt. Socialdemokraterna var av samma åsikt, att det var viktigt att vi såg till att pensionärerna fick en skälig levnadsnivå. Det var anledningen till uppgörelsen i utskottet.

Herr talman! Centerpartiet hade en egen motion med ett betydligt mer långtgående förslag än det förslag som i dag går igenom. Vi hade även med ett förslag om en förstärkning av pensiontillskotten fram till årsskiftet. Vi såg behovet av ett ökat stöd betydligt tidigare än vad de andra partierna gjorde. Därför var vi kanske inte så intresserade av den här inviten från Margó Ingvardsson.
Herr talman! Ja, det stämmer att centern hade ett förslag om att öka på pensionstillskottetn. Jag var faktiskt litet intresserad av det till en början, men jag släppte de tankarna när de bägge stora pensionsorganisationerna förkastade det förslagen. De menade att förslaget inte skulle ge de pengar som pensionärerna behövde. När det sedan gäller vad som orsakat den här situationen har vänsterpartiet alltid hävdat att den främsta orsaken är skatteuppgörelsen. Den slog hårt mot lågavlönade i allmänhet och mot pensionärerna i synnerhet. Det är något övermaga att höra moderaterna stå och gnälla att skatteuppgörelsen försatte pensionärerna i en svår situation. Tar man del av moderaternas skatteförslag kan man se att om deras förslag skulle få majoritet i den här kammaren, skulle det innebära rena rama slakten på pensionärerna och deras inkomster.

Herr talman! Jag konstaterar att folkpartiet är det enda parti i den här kammaren som vidhåller att det inte är skattereformens fel att pensionärerna har råkat illa ut. Men er förhandlingspartner i skatteuppgörelsen, socialdemokraterna, inser att skatteuppgörelsen faktiskt har de här negativa effekterna. De visar nu också en vilja att vara med och rätta till en del av de värsta bristerna när det gäller pensionärerna. Sedan påstår Gullan Lindblad att jag inte har förstått någonting av de moderata skatteförslagen. Ja, om det ändå vore så väl, Gullan Lindblad. Jag har läst dem, och jag har förstått dem mycket bra. Jag kan se att moderaterna förespråkar ett helt annat samhällssystem, där var och en skall betala för sig själv och sina egna behov. Ett sådant system gynnar människor med goda inkomster. Människor som har det sämre ställt är gynnade av ett starkt samhälle där vi gemensamt finansierar våra behov genom skatter. Det har jag förstått mycket väl.
Herr talman! De pensionärer som vi talar om i dag är de pensionärer som tidigare inte har betalat någon skatt. De kunde självfallet inte få någon skattesänkning. De har kompenserats genom att man har höjt taket för KBT, man har höjt pensionstillskottet och basbeloppet. Jag har tidigare här i kammaren sagt att vi var överens med socialdemokraterna om att om det skulle visa sig att några skulle få försämringar på grund av skattereformen skulle vi rätta till det. Det håller vi på att diskutera, och propositionen i dag är en följd av de överläggningarna. Som jag sade tidigare tog Bengt Westerberg kontakt med Ingvar Carlsson när han såg att hyreshöjningarna blev större än vad man hade räknat med när man höjde pensionstillskottet och KBT som kompensation. Jag vill fortfarande påstå att pensionärerna är kompenserade för de skattehöjningar som skattereformen påverkar, men icke för de oskäliga höjningar som är orsakade av andra saker.